Herr talman! Jag lyssnade med visst intresse på Hans Peterssons huvudanförande. Det inleddes med tal om klassamhälle — att den härskande klassen med denna lagstiftning befäste sin maktposition, att kapitalisterna alltid behåller makten osv. Den som vill ha framsteg på detta område, den som vill ha lämpliga företagsformer som medger insyn och kontroll och som gör det möjligt för näringslivet att utvecklas hälsar med tillfredsställelse de förslag som här har framlagts. Den redovisning av utskottets ställningstaganden som jag gjorde visade väl även för herr Petersson att utskottet även har vissa förväntningar i fråga om vad som i fortsättningen skall ske på detta område. Att helt avslå propositionen skulle innebära att ingenting skedde. Ser man så på lagstiftning på det associationsrättsliga området att den bara är ett medel för att behålla klassamhället, då förstår jag att Hans Petersson inte har något intresse av den utan anser att det är bättre att ha kvar den gamla, icke särskilt moderna lagstiftningen.
Herr talman! Återigen dessa fantastiska påståenden av herr Olsson. Lagstiftningen har ju alltid den verkan att den befäster vissa förhållanden, i detta fall vissa maktförhållanden inom arbetslivets område. Det måste t.o.m. herr Olsson erkänna. Vad vi begär är ett nytt förslag som något skulle förändra detta. Vi tror inte att man kan göra någon revolution i kammaren, men vi har uttalat kritik över förhållanden som borde ha ändrats när man får en ny lagstiftning. Och så överens kan man inte vara i utskottet, eftersom det har fogats 13 reservationer vid betänkandet. Det visar väl att fler är missnöjda, även om kritiken har olika styrka.
Herr talman! Visst finns det 13 reservationer, men den som läser betänkandet ser att det omfattar väldigt många punkter, så det är bara formellt som det verkar som om oenigheten är stor. Även med de utgångspunkter som Hans Petersson har borde han se det som en bättre lösning att bifalla propositionen än att helt avslå den och begära en ny utredning. Då händer ingenting på detta område förrän om ytterligare tre, fyra eller fem år. Rent allmänt tycker jag att ett sådant ställningstagande är anmärkningsvärt, men i det här fallet kanske det inte är det. Hans Petersson inledde sitt huvudanförande med de vanliga kommunistiska uttrycken om klassamhälle, utsugning osv. Någon revolution har inte vi andra talat om, och inte heller har vi fruktat den. De lagförslag som vi nu skall besluta om har av en majoritet i utskottet bedömts som viktiga framsteg för att åstadkomma lämpliga företagsformer, sett från olika företags, från samhällets och från de anställdas synpunkter. Att det finns skiljaktiga meningar på några punkter är väl naturligt, men det är anmärkningsvärt att ett parti helt går emot propositionen och inte vill att någonting nu skall ske på området.
Herr talman! Vi går emot förslaget såsom det nu föreligger, men vi har i vår motion preciserat på vilka områden vi vill att man skall ta fram bättre förslag. Det måste väl ändå vara skillnad på ett avslag som befäster status quo, dvs. att den gamla lagstiftningen skall gälla, och vårt yrkande att ett bättre förslag skall tas fram. Kan inte Martin Olsson se den skillnaden förstår jag att han har mycket svårt att föra den här debatten.
Herr talman! Jag skall i detta inlägg begränsa mig till att beröra de punkter beträffande revision som Martin Olsson varit inne på. När det gäller tillgången på revisorer har en ganska enhällig remisskör dels uttalat sig för behovet av kvalificerade revisorer i fler företag, dels sagt att tillgången på revisorer är tillräcklig och att antalet kvalificerade revisorer ökar kraftigt. Jag kan understryka detta ytterligare genom att återge vad kommerskollegium, tillsynsmyndigheten, konstaterat, nämligen att tillgången på auktoriserade och godkända revisorer förvisso är begränsad men att antalet relativt snabbt ökar. Det torde inte, säger kommerskollegium, på grund av risk för brist på sådana revisorer möta hinder att omedelbart föreskriva att auktoriserad och godkänd revisor skall utses i alla nystartade aktiebolag. Centerpartiet brukar ofta vinnlägga sig om småföretag, och undersökningar visar att det är i de mindre företagen som behovet av kvalificerad revision egentligen är störst. Undersökningar visar också att små företag som gått i konkurs reviderades till 69 26, medan små företag som fortlever reviderades till 50 26 av icke kvalificerade revisorer. När det gäller revisionens fullgörande med avseende på samtliga ovillkorliga uppgifter i revisionsberättelserna är uppfyllelsegraden i undersökningsgruppen så låg som 67 96 för byråer utan auktoriserad eller godkänd revisor och 60 96 för övriga byråer. Det råkar också vara så, vilket egentligen är ganska anmärkningsvärt, att en revisor som inte uppfyller specificerade kompetenskrav är en nära nog unik företeelse när det gäller revisioner av olika slag i rörelsedrivande företag. Ej kvalificerad revisor vid revision av aktiebolag förekommer förutom i Sverige endast i Finland. Hur vore det med en liten decentralisering av revisorresurserna, Martin Olsson? Till sist vill jag än en gång understryka vad jag sagt tidigare: För ett år sedan vädjade en ledamot av denna kammare till riksdagen att tillgodose kraven på en förstärkning av tillsynsresurserna vid kommerskollegium. Det har visserligen gått ett år sedan dess, men jag hoppas att vederbörande är beredd att också i dag stå för sin inställning.
Herr talman! Det socialdemokratiska motionsyrkandet om kvalificerade revisorer i samtliga företag tycker jag har blivit mycket väl tillgodosett i lagutskottets betänkande. Skillnaden mellan utskottsmajoritetens förslag och socialdemokraternas är bara den att socialdemokraterna anser sig vara säkra på hur många revisorer som finns vid en viss tidpunkt och hur många som erfordras. Man är säker på att antalet revisorer är tillräckligt för att fylla det behov som kommer att uppstå, om alla nystartade företag skall ha kvalificerad revisor fr.o.m. den 1 januari 1982 och alla övriga senast Under ärendets behandling i utskottet har det framkommit olika uppgifter om hur tillgången på kvalificerade revisorer kommer att växa. Eftersom vi inom utskottsmajoriteten inte blivit säkra på att tillgången på revisorer kommer att svara mot behovet vid de nämnda tidpunkterna, har vi klart uttryckt att det är angeläget att kvalificerad revisor finns i alla företag och att möjligheterna att införa kvalificerad revision snarast bör övervägas på nytt. Utskottsmajoriteten uttalar vidare: ”Sedan ett tillförlitligt underlag erhållits för en bedömning av tillgången på och behovet av kvalificerade revisorer bör enligt utskottets uppfattning regeringen för riksdagen framlägga ett förslag till ändrad lagstiftning.” Vårt yrkande är att riksdagen skall besluta att ge regeringen denna utskottets uppfattning till känna. Är det då så att regeringen finner att det här kan genomföras rätt snabbt, kanske det inte ens behöver bli mycket senare än vad som föreslås i den socialdemokratiska reservationen. Jag har dock inget underlag för att bedöma detta just nu.
Herr talman! Jag konstaterar att inte heller centerpartiet anser att tiden är mogen att förstärka revisorsfunktionen, inte ens i de mindre företag som man i så många andra sammanhang säger sig omhulda.
Herr talman! Jag tycker att det här är rätt klart. Vi uttalar oss för att det bör finnas kvalificerade revisorer i alla bolag, både stora och små. Vi hemställer därför nu att regeringen skall göra en beräkning av hur många revisorer det behövs, hur många som finns att tillgå och vid vilken tidpunkt man kan införa ett obligatorium. Därmed har, tycker jag, Bengt Silfverstrands och övriga socialdemokratiska motionärers önskemål i mycket hög grad tillgodosetts.

Herr talman!

Det mest omänskliga, grymma och förnedrande av alla straff är avrättningen. Listan över alla de stater som tillämpar dödsstraffet är skrämmande. Förutom Sverige och övriga nordiska länder är det bara ett fåtal länder som avskaffat dödsstraffet i både krigsoch fredstid. Amnesty Internationals rapport för omkring ett år sedan om dödsstraffet i världen gav en detaljerad översikt över hur omfattande denna brutala och grymma straffmetod är. Ofta är det också helt oskyldiga människor som avrättas t.o.m. utan rättegång. Brottet består inte sällan endast i att de är gentemot regimen i landet oliktänkande. Amnesty framhöll i sin rapport att det saknas övertygande bevis för att dödsstraffet har mer avskräckande effekt än t.ex. ett långvarigt fängelsestraff. Dödsstraffets avskräckande exempel på mentalt friska kan verkligen ifrågasättas, säger man, och det gäller än mer i fråga om psykiskt störda förbrytare som handlar i affekt eller t.ex. sådana som drivs av starka politiska motiv. Straffet är synnerligen grymt, inte minst därför att de stackars offren kan få vänta i flera år för att få sina överklaganden prövade. Dag för avrättning ändras flera gånger, och den ångest de drabbade känner inför detta måste vara fruktansvärd. Skenavrättningar förekommer också. Det finns många som ifrågasätter avrättningens ögonblickliga effekt — det må sedan gälla hängning, garottering, elektriska stötar, avrättning i gaskammare, arkebusering eller någon annan metod. Stening till döds är kanske den grymmaste av alla metoder. Förhållandena i Turkiet är oroande, för att inte tala om hur det förhåller sig i länderna i Asien och Afrika. De många offentliga avrättningarna i Iran under senare tid är kränkande, motbjudande, ja, ofattbara skådespel. Dödsstraffet tillämpas för en rad olika brott, t.ex. mord och våldtäkt, men även för mindre brott som hamstring, förskingring, bedrägeri och illegal valutahandel. Ett av de mera oroväckande dragen vad gäller användande av dödsstraff är åtal och avrättning för politiska brott utan någon egentlig rättegång och möjlighet till försvar. Särskilt i Sydamerika förekommer tusentals fall av försvinnanden som i praktiken betyder avrättning i hemlighet. Ofta föregås de av grym och omänsklig tortyr. Amnesty International har energiskt och målmedvetet kämpat mot dödsstraffet. I december 1977 arrangerade organisationen en internationell konferens i Stockholm, där kraven på dödsstraffets avskaffande fastslogs i den s.k. Stockholmsdeklarationen. Detta bildade upptakten till en världsomspännande rörelse, som skall verka för denna grymma strafforms avskaffande och genom information och argumentering försöka ändra människors attityder och inställning till dödsstraffet. Nobelpristagaren Andrej Sacharov skrev i sitt brev till Stockholmskonferensen att han var övertygad om att ociviliserade handlingar bara skapar ett ociviliserat samhälle. ”Dödsstraffet är en ociviliserad och omoralisk institution som underminerar samhällets moraliska och juridiska grundvalar.” Den unika rapporten om dödsstraffet är den första i sitt slag i världen och är avsedd att stimulera till debatt, tanke och handling för regeringar, organisationer och enskilda individer. I rapporten sägs bl.a. att samhället inte har moralisk rätt att i lagens namn beröva någon livet. Själva dödsstraffet innebär en kränkning av varje människas rätt till sitt liv. Om samhället utkräver detta straff kränker man den grundregel man vill försvara och medverkar till att hos allmänheten avtrubba respekten för livets okränkbarhet. Olika internationella överenskommelser begränsar användandet av dödsstraff. I den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter förbjuds t.ex. avrättning av människor under 18 år och gravida kvinnor. Sverige har glädjande nog spelat en framträdande roll såväl i FN som i Europarådet när det gällt ansträngningarna att avskaffa dödsstraffet, vilket framgår av utrikesutskottets betänkande. Europarådets parlamentariska församling uppmanade ju på svenskt initiativ de medlemsländer som fortfarande har kvar dödsstraffet att avskaffa det. Europarådets ministerkommitté rekommenderas dessutom att ändra lydelsen av artikel 2 i Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna i enlighet därmed. Det gäller alltså ett fördömande av dödsstraffet och en ändring av konventionen så att dödsstraff som strafform inte längre finns kvar. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman hur den här frågan avancerat inom ministerkommittén. Det har nämligen sagts mig att man där inte är så intresserad av saken. Vad kommer Sverige att göra om inte ministerkommittén följer församlingens rekommendation? Sverige som initiativtagare borde väl då på nytt ta upp saken för att verkligen få ett förbud mot användande av dödsstraff inskrivet. Man tycker att det för alla rättsstater borde vara en självklarhet att förbjuda dödsstraff som strafform. Det har gått trögt med beslut och resolutioner, och ännu trögare är det att få de olika länderna att anamma besluten. När det gäller frågan om tortyr skall jag inte ge mig in på någon beskrivning av de länder där det förekommer och de utstuderade metoder som används. Det skulle bli en alltför lång uppräkning och hemsk skildring. Uppfinningsrikedomen i fråga om tortyr tycks vara outtömlig, och brutaliteten känner inte några gränser. Amputation och offentliga spöstraff tillhör de värsta tänkbara formerna för tortyren. Det fruktansvärda är att tortyr i allt fler länder förefaller att vara en vanlig och utbredd förhörsmetod. Den har liksom dödsstraffet blivit en del av den normala rättsordningen. Inspärrande på mentalsjukhus av oppositionella är också en grym och ofta livslång form av tortyr. Även på detta område har Sverige gjort stora insatser. Det är dock märkligt att det skall behöva ta så lång tid, så många år, och röna så starkt motstånd att nå verkliga framsteg. Även om FN och Europarådet antar resolutioner, är det väldigt omständligt att få enskilda länder att anta dem. Såvitt jag förstår är det kontrollbestämmelserna som det är svårast att få enighet omkring. I arbetsgruppen för utarbetande av en FN-konvention mot tortyr är Sverige representerat. Kan man från utskottets sida säga något om när dess arbete kan tänkas bli färdigt? Utskottet säger i sitt betänkande att omänsklig eller förnedrande behandling av människor inte kan accepteras eller legitimeras med hänvisning till samhällets behov eller traditionens bud. Även om det är självklart för oss med vår rättsuppfattning, är det bra att det sägs på detta officiella sätt. Våra ansträngningar får inte förtröttas i kampen för ökat fördömande av och anslutning till avskaffande av dödsstraffet och för en humanare behandling av politiska fångar. Margit Sandéhn och jag har med vår motion velat hålla diskussionen omkring dessa frågor levande, så att Sveriges ansträngningar för ökad förståelse för vårt lands krav skall om möjligt ytterligare intensifieras. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den sista avrättning som genomfördes i Sverige ägde rum år 1910 då, som det stod i tidningarna, rånmördaren Ander avrättades. Formellt avskaffades inte dödsstraffet i vårt land förrän 1921, men det förekom inte några avrättningar under åren mellan 1910 och 1921. Vårt eget land lämnade alltså för så pass länge sedan den metod som vi nu på allt sätt fördömer. Sedan dess har frågan om dödsstraffet tagits upp vid många tillfällen, och Sverige har, som också Nils Hjorth har betygat, spelat en mycket aktiv roll för att avskaffa dödsstraffet. Att det sedan inte har lett tillså stora resultat är kanske inte Sveriges fel, utan det är på en del andra håll som man inte är fullt så angelägen om att ta bort dödsstraffet. Som framhålls i utskottets betänkande togs frågan upp år 1959 i FN:s generalförsamling, och det tog lång tid innan det hände någonting därefter. Något som inte tidigare har refererats under debatten men som jag vill peka påäratt FN år 1966 antog konventionerna om de mänskliga rättigheterna och till dem fogade ett fakultativt protokoll. I detta fastställdes att det kan ske en kontroll av att länderna inte bryter mot de mänskliga rättigheterna. Skrivningarna i konventionerna om de mänskliga rättigheterna är när det gäller dödsstraffet dock inte så uttryckligt utformade att de kan tolkas som ett totalförbud mot denna strafform. Men jag vili ändå beteckna dem som ett framsteg. Vad som står där kan nämligen sägas vara uttryck för ett ogillande eller t.o.m. ett fördömande av användningen av dödsstraff. Även om det gjorts vissa inskränkningar och förekommer formuleringar som vi inte är tillfredsställda med, skedde det ändå någonting på detta område år 1966. Sedan dess har det inte hänt så särskilt mycket, även om vi har fortsatt vår kamp i Förenta nationerna för att försöka få till stånd resultat på detta område. Dessa strävanden har bl.a. lett till att vi år 1979 lade fram ett resolutionsutkast, som dock fick dras tillbaka. Men nu står det igen på agendan, dvs. föredragningslistan, i Förenta nationerna. Generalförsamlingen pågår fortfarande, och jag har inte klart för mig hur dagsläget är, men ärendet finns som sagt upptaget för behandling igen. Det råder ingen oenighet om Nils Hjorths och utskottets uppfattning att Sverige skall göra allt vi kan för att få dödsstraffet avskaffat. I utskottets betänkande finns en redogörelse, som visar att endast 23 länder har formellt förbjudit dödsstraff, att 9 slutat praktisera det och att 13 har avskaffat det utom i speciella fall. Men många tillämpar alltså fortfarande dödsstraffet. När det gäller frågan om tortyr finns samma fördömande hållning från svensk sida. Nils Hjorth ställde en fråga rörande behandlingen av detta spörsmål i den kommitté där Sverige är med. Det står i utskottets betänkande: ”Ett utkast är nu till stor del färdigställt, men det återstår ännu att utarbeta kontrollbestämmelser, vilket kan ta lång tid i anspråk.” Vad gäller detta med lång tid måste vi tyvärr konstatera att det nog kan ta flera år. Arbetsgruppen har visserligen gjort ett utkast, men det som återstår är ju just kontrollbestämmelserna, och vi har oss bekant att det stöter på väldigt stora svårigheter att utforma sådana. Därför måste jag alltså tyvärr göra den bedömningen att det, som utskottet säger, kan ta lång tid, t.o.m. flera år. Vi beklagar det, men det internationella arbetet går inte så fort. Nils Hjorth hade inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan, och jag vill instämma i det.
Herr talman! Jag tackar utskottets talesman för de kompletterande upplysningarna. Som han säger har det inte hänt så mycket i vad gäller de resolutioner som lagts fram. Sedan gäller det också att få dem att tillämpas i praktiken. Jag är ändå glad över att ärendet igen finns på föredragningslistan i FN, och jag hoppas verkligen att det skall bli något resultat. Det borde gå lättare att få igenom ändringar i Europarådet, inte minst eftersom församlingen uttalat sig mycket starkt för ändring av artikel 2 i Europakonventionen för skydd av de mänskliga rättigheterna. Det kan vara värdefullt att få läsa upp den, och den har följande lydelse: ”1. Envars rätt till liv skall skyddas av lag. Ingen skall avsiktligt berövas livet med undantag av de fall där en domstol verkställer en dom utdömd för ett brott där lagtexten uttryckligen föreskriver dödsstraff. 2.

Det råder självfallet inte delade meningar mellan utskottet och oss motionärer i den här frågan. Vi vill att det skall hända någonting och att Sverige som tidigare skall vara pådrivande i dessa sammanhang, så att vi kan nå större förståelse för de här viktiga frågorna.

Herr talman! Det har hänt en hel del sedan vänsterpartiet kommunisterna första gången väckte den kurdiska frågan här i riksdagen. Det var i januari i år, och vi ställde i juni en fråga i samma ärende. Bakgrunden till detta var bl.a. att vi hade fått mer information om den kurdiska situationen. Också händelserna i Iran med schahens fall i januari 1979 och så småningom upprepade krigshandlingar mot kurderna i Iran från augusti 1979 och framåt har väckt vårt intresse för frågan. Slutligen inträffade militärkuppen i Turkiet i september i år, och krig utbröt mellan Irak och Iran, också i september i år. Allt detta berör på ett mycket näraliggande, konkret och direkt sätt den kurdiska nationen, som ju är uppdelad och lever i olika större eller mindre grupper i de här områdena. Vad har då detta inneburit för kurderna? Låt oss börja med att se på militärkuppen i Turkiet, som ganska snabbt rann förbi både svenska och andra västerländska massmedia utan att väcka någon större uppmärksamhet. Den kuppen har i första hand riktat sig mot den demokratiska oppositionen, de demokratiska krafterna i Turkiet. Den har riktat sig mot demokratiska partier speciellt på vänsterkanten. Den har riktat sig mot fackföreningar och arbetarorganisationer i allmänhet. Situationen i Turkiet efter kuppen generellt — jag talar alltså inte bara om kurdernas situation utan om situationen i Turkiet över huvud taget — har präglats av undantagslagar, arresteringar, mord, tortyr och ekonomiska åtgärder, riktade mot folket. Men så har kuppen i allmänhet inte framställts i svenska massmedia. När den ägde rum framställdes den närmast som något som var bra för att återställa ordningen, för att bekämpa terrorismen i Turkiet osv. Den framställdes tydligt och klart såsom riktad både mot vänster och mot höger. Verkligheten har varit helt annorlunda. Grupperna på högerkanten — rena fascistorganisationer som har funnits i Turkiet under alla år och under skiftande regeringar — har sluppit ganska lindrigt undan. Det är i stället, som jag sade tidigare, den andra sidan som har råkat mest illa ut, såsom det alltid är när militären tar makten i ett land. Det är i princip ingen skillnad på militärjuntors övertagande av makten vare sig det sker i Turkiet, i Bolivia, i Chile eller i vilket som helst annat land. Även den svenska regeringen har intagit en ganska svagt avvisande attityd till den här militärkuppen. Den hälsades t.o.m. som mer eller mindre önskvärd när den ägde rum. För detta måste vi mycket hårt kritisera den svenska regeringen. Och det finns anledning att återkomma till dessa frågor, eftersom vi har en frågeoch interpellationsdebatt om Turkiet generellt nu på måndag. Då får vi alltså återkomma till de här frågorna. Kuppen Turkiet har särskilt inriktats mot kurderna och mot andra etniska minoriteter i landet. Flera juntamedlemmar och förespråkare för juntans politik har uttryckt, att separatisterna, som de kallas — där menar man i första hand kurderna — skall klämmas åt framför alla andra; de skall hållas efter och de skall bekämpas på alla plan. T. o. m. i Sverige har sådana talesmän fått komma fram i våra massmedia, exempelvis i svensk television. Professor Turan Gänec sade i svensk TV den 21 september 1980 följande: ”Det finns inte några etniska grupper eller minoriteter i Turkiet, men vi skall kämpa med våra hårdaste medel mot separatisterna.” Det uttalandet stämmer väl överens med alla turkiska regeringars politik, alltifrån första världskrigets slut fram till nu. Denne professor Gänec var utrikesminister hos Ecevit, alltså den förre premiärministern i Turkiet, med socialdemokratisk anstrykning. Han hade som sin utrikesminister denne man, som nu talar för militärjuntan. Det visar att de turkiska regeringarna alltid har intagit en gemensam linje mot den kurdiska minoriteten i landet. Man har inte ens erkänt att det finns kurder i Turkiet. Man använder uttryck som bergsturkar och säger att dessa talar ett språk som egentligen inte är ett riktigt språk utan något slags blandning av olika språk. Man förnekar över huvud taget kurdernas nationella status med egen kultur och ett eget språk. Vi fick tidigare i år en ny påminnelse om detta här i Sverige. En kurdisk författare vid namn Bozarslan hade gjort i ordning en ABC-bok på kurdiska. Han hade arbetat länge för att ta fram en ABC-bok på kurdiska som skulle kunna användas av både barn och vuxna. Boken blev naturligtvis omedelbart beslagtagen, och författaren blev fängslad. Han sade i en intervju i Upsala Nya Tidning följande: Jag tror inte att det i hela världen finns någon annan ABC-bok som är förbjuden. Men min ABC-bok är förbjuden i hela den turkiska delen av Kurdistan. I nästan ett år arbetade jag med metoder, innehåll och utformning. Jag planerade redan från början att den skulle vara för både barn och vuxna. Jag visste att det var förbjudet att skriva på kurdiska. Jag visste en sak till: när boken kom ut skulle de fängsla mig. Detta förfarande har fördömts av Författarförbundet här i Sverige. ABC-boken kommer nu att ges ut i Sverige med stöd av kulturrådet. — Detta är bara ett exempel på hur man förnekar hela existensen av den kurdiska minoriteten i Turkiet. Det finns två län i Turkiet som är rent kurdiska. Det är Centrala och Sydöstra Anatolien, som ligger i de östra delarna av Turkiet. Efter kuppen är dessa län sammanslagna under en enda kommendant, som sitter i staden Diyarbakir. Han har, med de nya undantagslagarna, all makt över området. Han har både undersökande och dömande makt — han kan alltså i stort sett göra vad han vill. Den turkiska armén var redan på Ecevits tid koncentrerad till östra Turkiet. Denna koncentration har nu blivit ännu mer uttalad. Nya arméenheter, större polisstyrkor, gendarmeri och annat har flyttats dit. Den information som vi kan få ut från dessa två kurdiska län i östra Turkiet är mycket bristfällig och hårt kontrollerad. När det gäller Iran, en av de två andra staterna i detta område, hoppades man efter revolutionen där att det skulle bli större frihet för den kurdiska minoriteten i landet. Men det har visat sig vara falska förhoppningar. Redan i augusti 1979, ungefär ett halvår efter det att schahen hade fördrivits, startade den iranska armen mycket hårda angrepp mot de kurdiska områdena i västra och nordvästra Iran. Man gjorde anfall mot städer och byar. I ett anfall mot staden Sanandaj dödades 1000 människor och sårades 1200. Detta inträffade i april i år. Även staden Mahabad har blivit utsatt för flygbombardemang och anfall, med många hundra dödade och över 1 000 sårade. De kurdiska delarna i Iran har spärrats av. Medicin, oljor, livsmedel och fotogen får inte föras in i området. Läkare förflyttas därifrån. Advokater och andra tjänstemän som har ställt upp för kurderna och själva kan ha varit av kurdisk nationalitet får inte längre verka i området. Vi måste på grund av detta rikta allvarlig kritik mot revolutionsregimen i Teheran, som inte har kunnat gå med på förhandlingar med kurderna i landet. I det tredje land i området som är aktuellt, Irak, kan vi inte heller se någon förbättring för den kurdiska minoriteten. Vi vet redan sedan tidigare att det har skett förflyttningar av befolkningen i gränsområdena mot Iran och Turkiet, att byar har utplånats, att brunnar har cementerats igen och att man har sett till att den kurdiska befolkningen inte har kunnat bo kvar. Vi vet också att militärjuntan i Turkiet efter kuppen sökt kontakt med regimen i Irak för att tillsammans kunna lösa den kurdiska frågan. Vi kan själva förstå på vilket sätt man vill lösa den. I kriget mellan Irak och Iran, som vi läser om i våra tidningar sedan flera månader tillbaka, är det framför allt de kurdiska områdena som drabbas. Gränsområdena mellan Irak och Iran är till stor del kurdiska områden, och de blir nu utsatta för kriget. Ena dagen bombar iranska plan på den irakiska sidan. Nästa dag anfaller den irakiska armén den kurdiska motståndsrörelsen isamma område. Samma sak sker på den iranska sidan med irakiska plan och med angrepp av den iranska armén. Båda regimerna i Iran och Irak har alltså fört in kriget och för det nu på de kurdiska områdena, och det är den befolkningsgruppen som framför allt kommer i skottgluggen. Jag övergår till att tala om utskottsbetänkandet och vad man där säger om denna fråga. Den korta historiska bakgrundsbeskrivningen i utskottsbetänkandet finns det inte mycket att erinra mot. Men det finns en uppseendeväckande uppgift, och det är uppskattningen av hur många kurder det egentligen finns i de här områdena. Utskottet uppger att det finns ungefär 10 miljoner kurder, varav ca 5 miljoner bor i Turkiet, 3 miljoner i Iran, 2 miljoner i Irak och ytterligare några hundra tusen i Syrien, Sovjetunionen och Libanon. Det är en märklig uppgift. T. o. m. Turkiet självt, bl.a. i tidningen Yanki — en politisk veckotidning som är organ för juntan — den 4—11 augusti i år, uppges att av Turkiets befolkning är 9 miljoner kurder. I en artikel i DN i dag lämnas samma uppgifter som vi har nämnt i vår motion, nämligen att det finns 9 å 10 miljoner kurder enbart i Turkiet, 6 miljoner i Iran och 3 å 4 miljoner i Irak, vilket tillsammans med de andra smärre grupperna gör en befolkningsgrupp på uppemot 20 miljoner människor. Det skulle vara intressant att få höra var utskottet har hämtat sina siffror, som är helt nya och som jag aldrig har hört tidigare i något sammanhang i den här frågan. Utskottet talar sedan vackra ord om solidaritet och om att Sverige naturligtvis alltid skall fördöma sådana här händelser, att vi alltid har ställt upp och alltid skall ställa upp när det gäller förföljelse av människor på grund av deras politiska eller religiösa övertygelse, deras ras eller etniska tillhörighet osv. Men man säger också att det är svårt att väcka en bredare internationell opinion i frågan. Det är ett märkligt yttrande. För om inte någon åtar sig att börja väcka en bredare internationell opinion, hur tänker man sig då att det över huvud taget någonsin skall kunna väckas några opinioner? Någon måste ju börja. Man kan inte bara skylla på att andra inte har gjort det. Man för också det cirkelresonemang som utrikesminister Ullsten använde när jag hade interpellationsdebatten med honom här i januari. Där sade han — och det upprepas nu av utskottet, delvis i annan form — att kurderna har varit så splittrade att det varit svårt att kunna väcka något slags internationell opinion för deras sak. Men varför är de splittrade? Man kan inte säga att ett folk är splittrat därför att det är splittrat, utan det beror på historiska omständigheter, som utskottet självt har beskrivit med hänvisning till fredsförhandlingarna efter första världskriget. Och det är tydligt och klart att stormaktsintressena då körde över den kurdiska befolkningen helt och hållet. Det var helt enkelt stormaktspolitik som gjorde att gränserna drogs på det sätt som skedde. Och det kan inte vara kurdernas fel. Vi skulle lika gärna kunna tala om de nordiska samerna som finns i Norge, Finland och Sverige. Varför har de inte bildat en egen nation? Varför är de splittrade? Det beror på precis samma förhållanden: historiska skäl har gjort att de aldrig har haft någon möjlighet att ena sig nationellt. Då kan man inte dra fram det som ett bevis på att de inte har talat och tagit hand om sin egen sak. Det är ett cirkelresonemang och saknar logik. När det gäller vårt första yrkande att denna fråga skall tas upp inför FN, säger utskottet att det är små utsikter att få gehör för en sådan propå. Jag tycker att utskottets bedömning i det avseendet är mycket dålig. Om man verkligen vill, finns det tillräckligt med argument — de som utskottet självt har redovisat och de som jag här än en gång har redovisat — som mycket väl motiverar att man väcker den här frågan inför FN. Detta är en stor fråga. Mycket mindre frågor i liknande fall har väckts inför FN, och i jämförelse med dem har denna lika stor eller större dignitet. Man kan undra om utskottets uttalande i det här avseendet beror på att de områden i de olika staterna där kurderna bor hör till världens oljerikaste områden och att frågan därför är alltför känslig från politiskt-strategisk synpunkt för att föras inför FN. Det är i varje fall svagt av utskottet att inta en sådan ståndpunkt. När det gäller vårt andra yrkande — det som gäller att förtrycket skall fördömas — noterar jag den lilla positiva skrivning som finns i betänkandet, nämligen att utskottet tycker att man bör ”slå fast” att kurderna har varit utsatta för övervåld och diskriminering. Det är ju vackert så, men man hade enligt min mening kunnat begära en mera bestämd och preciserad skrivning i det här fallet. Slutligen vill jag säga några ord om den inställning som socialdemokraterna i utrikesutskottet har till den här frågan. Ännu en gång visar det sig att socialdemokraterna i utrikesutskottet traskar patrullo med borgerligheten. De ställer sig inte bakom en sådan här klar och entydig fråga som gäller ett fördömande eller att göra ett kraftigare uttalande från den svenska riksdagen, utan man överlåter åt borgerligheten att skriva och man ställer upp bakom det utan att säga ett ord till kurdernas försvar. Olof Palme-har ändå i en intervju i Aftonbladet den 12 augusti i år sagtatt vi måste erkänna kurdernas nationella rättigheter och deras nationella legitimitet, men socialdemokraterna i utrikesutskottet lyfter inte ett finger för att få till stånd ett uttalat stöd till kurderna. Det är borgarpolitik, oavsett vilket parti som bedriver den.

Herr talman! Det är ju inte bara så, att kurderna känner sig hotade. Jag tycker att detta var en olycklig formulering i Sture Korpås anförande. Om det bara hade varit så, hade det kanske inte varit särskilt farligt. Kurderna är utsatta för inte bara hot utan för förtryck. Det sker varenda dag och har pågått i åratal. Det är inte heller i första hand fråga om att ändra gränser. Ingen av dessa kurdiska minoriteter har begärt detta.

Det är enkla och folkrättsligt mycket klara principer och ingenting märkvärdigt. Nu säger Sture Korpås, och det står också i utskottets betänkande, att förtryck måste fördömas var det än förekommer. Det är bra. Jag accepterar gärna sådana diskussioner och deltar också gärna i dem. Men man måste i ett sådant här fall också vara beredd att ta litet större krafttag än vad utrikesutskottet nu gör i sitt betänkande. Det är ett svagt betänkande. Man har först en bra genomgång av den historiska bakgrunden, där man istort sett säger att allt vad vi har sagt i vår motion är rätt. Men sedan säger man att man inte skall göra någonting. Jag tycker att det är ett svagt och ett mycket dåligt underbyggt ställningstagande i betänkandet. Sedan ytterligare något om kurdernas antal. Det kan hända att det finns en uppgift härom på den nämnda institutionen i London. Men det är märkligt att utrikesutskottet söker fram och använder sig av just den uppgift som visar på de lägsta siffrorna för kurdernas antal. Inte med ett enda ord redovisar man de siffror som oftast förekommer i pressen och i den egna turkiska statistiken, enligt vilken det finns 9 miljoner kurder i Turkiet. Man kan väl åtminstone redovisa båda uppgifterna och fifé bara den uppgift som anger det lägsta antalet, som om man ville förringa kurdernas antal. Det tycker jag också är dåligt. Det är klart att man kan stapla mängder av formaliteter på varandra, formella skäl för att det inte finns någon möjlighet för Sverige att föra frågan vidare. Men det tycker jag också är svagt. Om Sverige verkligen ville engagera sig i den här frågan, om de svenska partierna var redo att leva upp tillsina stolta deklarationer, skulle det säkert gå att hitta någon formell utväg när det gäller att föra upp frågan i internationella fora — i FN eller i andra sammanhang. Man kan inte bara krypa bakom formaliteter och säga att det inte finns några utvägar.

Herr talman! Jag kan gärna instämma med Sture Korpås att kurdernas antal inte är någon central fråga. Vad jag vänder mig emot är att man söker fram siffror som är minst vanliga och minst välkända och som pekar på ett betydligt lägre antal än vad som i allmänhet redovisas. Det tycker jag är en dålig argumentationsteknik. I så fall borde man även redovisa de andra siffrorna och inte bara de här. Det är klart att det är regeringen som bestämmer utrikespolitiken, men riksdagen har väl också skyldigheter och möjligheter att göra påpekanden och föreslå ändringar beträffande regeringens politik. Vid ett sådant här tillfälle borde företrädare för många olika partier kunna ge uttryck för en mer positiv inställning till kurdernas problem än vad regeringen hittills har gjort. Här finns alltför många uppenbara fakta i botten för att man bara skall nöja sig med att säga att det av formella skäl inte finns några möjligheter att agera internationellt. Det finns säkert möjligheter att agera, om man verkligen vill, och det borde alltså den svenska riksdagen framföra till regeringen.

Herr talman! Jag känner en viss benägenhet att hålla med Oswald Söderqvist om att det här uttalandet av utrikesutskottet är ganska känslolöst. Vi har dock här ett folk — hur många de är spelar, som det har sagts, inte någon väsentlig roll, det är i varje fall ett ganska stort folk — som har existerat med egen kultur under åtskilliga århundraden. Man serverar från utrikesutskottets sida ett ganska objektivt eller stillsamt uttalande om kurdernas situation. Var är den entusiasm som Carl Lidbom — som också har undertecknat betänkandet — visar när det gäller palestiniernas nationella rättigheter? Då uttalar utskottet precis hur det tycker att man skall handla. Men här är det närmast fråga om de obotfärdigas förhinder. Jag tycker t.ex. att det är litet underligt att utskottet i den historiska skildringen i reciten inte nämner ett ord om de viktiga delarna av avtalet 1974 mellan schahen och Irak, där båda parter sålde kurdernas möjligheter att existera. Man satte ur spel ett avtal på sin tid mellan Irak och kurderna — ett avtal som man f. ö. aldrig levde upp till från irakisk sida — om att kurderna skulle ha nationella rättigheter. Man sålde kurdernas möjligheter att fungera mot att schahen av Iran i stället fick tillgång till vissa öar m.m., som nu är så aktuella. Därmed förstörde man de möjligheter som fanns — den hjälp av icke obetydlig kvantitet, som schahen tidigare lämnat till kurderna, och deras möjligheter att ha åtminstone en viss kulturell autonomi inom Irak. Detta ganska skamlösa avtalsbrott borde utskottet ha nämnt på ett mera detaljerat sätt än som här förekommer. När man i reciten också säger att det är avtal som Irak snart kommer att sätta i kraft beträffande kurdernas autonomi inom Irak, tillåter jag mig säga att alla de avtal som man från Iraks sida under årens gång har träffat med kurderna har man satt ur kraft så fort man kunnat. Man har helt enkelt aldrig effektuerat dem, utan så snart det militära trycket från kurderna har släppt har irakierna dragit tillbaka de utlovade rättigheterna. Det är också riktigt, som Oswald Söderqvist påpekar, att kurderna i de olika länderna inte har kunnat uppträda självständigt. De har i allmänhet förtryckts av varje land för sig. Det har varit tekniskt nästan omöjligt att skapa den nationella samarbetsanda som man skulle kunna skapa i ett annat läge. Vi måste väl ändå här i riksdagen ha möjligheter att uttrycka en stark förståelse för inte bara kulturell autonomi utan även en mera politisk autonomi. Därmed icke sagt att man nödvändigtvis skall sträva efter ett självständigt Kurdistan. Svårigheterna kan då bli för stora. Men utskottet skulle ändå ha kunnat säga litet mer i betänkandet än att bara konstatera att kurderna har utsatts för stora svårigheter. Visst kan en utrikesledning ha stor glädje av att det finns krafter i riksdagen som uttrycker förståelse för ett visst folks situation och uttalar en uppmaning att i olika sammanhang — och sådana erbjuder sig utan minsta svårighet — ta upp de här problemen. Jag tycker att frågan får hållas levande. Det finns många tillfällen att ta upp den igen i riksdagen. Men nog tycker jag att man i Sveriges riksdag skulle kunna visa litet mer förståelse även för kurdernas situation, när man gör det för så många andra folk.

Herr talman! Vpk har i den motion som nu skall behandlas på nytt framfört förslaget att Sverige skall begära inträde i de alliansfria rörelsernas organisation. Vi har i vår motion nämnt en rad goda skäl för en sådan anslutning. Vi anser att det skulle ge Sverige möjlighet att på ett mer aktivt sätt än nu driva de frågor som vi i många fall prioriterar i det här landet. Det är frågor som har att göra med jämlikheten mellan världens olika stater, solidariteten med tredje världen, krav på en ny ekonomisk världsordning, industrialisering av utvecklingsländerna för att utveckla teknologi och forskningskapacitet, utan att de därigenom skulle bli bundna till de olika blocken och stormakterna. Det är ju ett arbete som vi i biståndsdebatter och utrikesdebatter ofta framhåller som väldigt viktigt och som vi säger oss vilja slå vakt om och ställa upp för. Ett medlemskap i den alliansfria rörelsen skulle öka Sveriges möjligheter att delta i den här diskussionen och att påverka och driva på utvecklingen. Ett medlemskap skulle dessutom vara bra för den svenska handeln. Vi vet att vi nu ensidigt och alltmer för varje år som går binds till de västliga marknadsekonomierna. Många anser att det är en bra utveckling. Jag tror inte att det finns så många ekonomer som verkligen har trängt in i problemen som anser att den utvecklingen är så bra. Vi skulle betydligt mycket mer behöva öka vår handel med tredje världens länder, med utvecklingsländerna. Även här skulle ett medlemskap i den alliansfria rörelsen vara en bra plattform och ett bra utgångsläge. Det skulle öka våra möjligheter att komma i handelskontakt med dessa länder. Det finns en annan aspekt, som vi också har tagit upp i vår motion. Under de senaste åren av 1970-talet och nu i början av 1980-talet har debatten om fred och nedrustning fått en allt större bredd. Hotet om ett stort krig har också blivit alltmer påtagligt — det är alla överens om. Även i det fallet — när det gäller fredsinsatser, nedrustningsinsatser och annat sådant — betyder den organisatoriska tillhörigheten till en stor internationell organisation som den alliansfria rörelsen oerhört mycket. Man kan visserligen säga att vi har de där kontakterna och deltar i diskussionen ändå — vi kan tala med tredje världens länder ändå, och vi kan på alla sätt tillgodogöra oss de positiva verkningarna av sådana kontakter utan att organisatoriskt vara involverad i den här rörelsen. Men det stämmer ju inte! Alla som vet vilken betydelse organisationer av olika slag har vet också att tillhörighet till en organisation betyder oändligt mycket mera än om man deltar på grundval av en värderingsgemenskap eller på annat sätt. Själva organisationsanslutningen är ju mycket viktig. Utskottets skrivning om vår motion är tveksam, och jag skulle vilja säga att den tyder på en inkrökt attityd. Vid läsningen av utskottets betänkande får man en förnimmelse av att utskottet ger uttryck för tanken att man är sig själv närmast; vi skall akta oss för att ge oss in i någonting som gör att vi kan råka illa ut. Men det kan ju aldrig ha varit meningen med den svenska neutraliteten att den skulle tolkas på det sättet. När man läser den historiska beskrivningen i utskottsbetänkandet, med uttalanden av Torsten Nilsson på 1960-talet osv., får man känslan av att utskottet anser att det är bäst att vi tassar litet försiktigt och inte engagerar oss. Det är, som jag sade förut, en något inkrökt attityd. Man kan ju fråga sig vad Sveriges neutralitet verkligen innebär. Skall den verkligen utesluta organiserat samarbete med andra neutrala stater? Ja, säger utskottet, och så gör man en jämförelse med EG-debatten för några år sedan. Det är ju en himmelsvid skillnad. Där var det verkligen fråga om åtaganden som skulle ha bundit upp Sverige på ett helt oacceptabelt sätt. Vi har ändå på grund av den ekonomiska utvecklingen och våra handelsförbindelser blivit bundna till EG. Skulle vi ha varit med i organisationen, hade vi kanske haft mycket svårare problem med vår arbetsmarknad och andra sådana saker, som EG-motståndarna på sin tid framförde som argument mot en anslutning.

Sådana förekommer, som vi har sagt i vår motion, ständigt inom den alliansfria rörelsen. Det är ju inte alls samma sak som en anslutning till en ekonomisk organisation, typ EG. Som alla känner till har vi inte tidigare känt oss förhindrade att gå med i samarbetet i t.ex. EFTA. På sin tid har vi strävat mycket efter nordiska tullunioner. Jag tycker att det är haltande jämförelser och en svag skrivning som gjorts av utskottet. Vi har, som jag sade tidigare, redan i stor omfattning samarbete med dessa alliansfria stater. Det sägs också i utskottsbetänkandet att detta är positivt och bra. Därför borde det alltså vara ännu bättre om samarbetet kunde utvecklas ytterligare. Om vi hyser sympati för den alliansfria rörelsens strävanden — i fråga om jämlikhet mellan folken, frigörelse för den tredje världen, nord-syd-dialogen och andra sådana viktiga ting — skulle man också kunna tänka sig att söka en närmare organisatorisk samverkan. Utskottet nämner i förbigående ett par olika samarbetsformer som redan finns. Man talar om gäststatus. Vi kan bli inbjudna — och har flera gånger varit inbjudna — till olika möten, konferenser osv. som de alliansfria staterna haft. Det är naturligtvis all right. En annan anslutningsform som man nämner — och som innebär ett något längre steg — är observatörsstatus. Om man nu tycker att det är omöjligt att bli medlem i den alliansfria rörelsen, är det lika omöjligt att tänka sig en begäran om att få delta i den som observatör? Det är ju ett steg längre än att enbart vara med som gäst i olika sammanhang. Utskottet säger ingenting om möjligheterna till ett sådant deltagande. Jag tycker att det kunde vara intressant att av utskottets talesman få höra mera utvecklade synpunkter i den frågan. Därmed vill jag yrka bifall till vpk:s motion.

Herr talman! Sveriges utrikespolitik har ju betecknats som alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. Det mycket viktiga ledet ”syftande till neutralitet i krig” tror jag att motionären inte har observerat tillräckligt. Allt vad vi gör i fredstid skall syfta till att bibehålla neutraliteten. Vi kan inte bara driva en sorts politik medan vi inte är engagerade i några krigshandlingar och säga att om det blir oroligheter skall vi bli neutrala. Till bilden hör ju hela vårt försvar och vår utrikespolitik — som ju bör vara obunden och väcka förtroende för vår vilja och förmåga att stå neutrala. Jag vill alldeles speciellt understryka att det inte alls är utan betydelse vad vi gör under fredstid. Allt måste ju syfta till att väcka förtroende för vår hållning — att Sverige är ett alliansfritt land som syftar till neutralitet i krig. Nu är ju alliansfriheten i fred en förutsättning — men inte en tillräcklig förutsättning — för neutraliteten. Jag tror att motionärerna trycker väl mycket på definitionens första led, om alliansfrihet. Jag är övertygad om att motionärerna är på fel spår, om de tror att alliansfriheten bäst gynnas av att vi går med i en s.k. alliansfri rörelse. Ord är ju ord. Vilken organisation som helst kan bildas och ta vilket namn den önskar. Om den motsvarar namnet — ja, det kan man inte säga, i varje fall inte för framtiden. Nästan de flesta diktaturstater hart.ex. ordet demokrati i sina namn. Det innebär alltså ingen garanti att det heter ”alliansfri rörelse”. När det gäller en organisation som har en fastare form, kan man ju t.o.m. säga att man inte längre är alliansfri om man är med i en organisation som har vissa syften. Det ligger inte i linje med vår obundna politik att gå med i vagt definierade utrikespolitiska rörelser av det slag som det nu är fråga om. Ett svenskt medlemskap i den alliansfria rörelsen skulle få omvärlden att tro att vi hade lagt om vår utrikespolitiska kurs och engagerat oss i en ny riktning. Det vill vi inte att omvärlden skall tänka om Sverige. Det vore inte förenligt med den neutralitet i krig som vi syftar till. Oswald Söderqvist nämnde EG. Det är ett utmärkt exempel på att vi inte vill engagera oss. Oswald Söderqvist sade att det då handlade om ekonomiska förpliktelser, men det var knappast det frågan gällde. Vi ville ha de ekonomiska förmånerna av tullfrihet och annat sådant, men det viktiga var att vi inte ville engagera oss politiskt. Man kunde inte definiera EG som en politiskt neutral organisation. Den har senare utvecklats så att man inte där kan finna några politiska tendenser, men i de ursprungliga dokumenten kunde man inte läsa ut att EG skulle vara en opolitisk organisation. Handelsförbindelserna har fungerat bra. Oswald Söderqvist har alltså fel när han säger att de ekonomiska förpliktelserna var orsaken till att vi inte engagerade oss i EG -— det var rent politiska hänsyn som låg bakom beslutet. Vi sätter värde på den alliansfria rörelsen. Den har gjort en del nyttiga saker. Vi följer dess verksamhet som gäster på dess möten. Man kan naturligtvis fråga varför vi inte går över till att bli observatörer. Internationellt räknas det som ett steg närmare medlemskap. Jag vet inte om Oswald Söderqvist vill påstå att ställningen som observatör skulle ge oss större förmåner. Vi skall ju ändå vara närvarande för att få veta vad som händer där, samtala med människor osv. Det är bra för u-landskretsen att den på detta sätt sluter sig samman och utformar sina positioner i den ständigt pågående dialogen mellan uoch i-länder. Oswald Söderqvist underströk att de handelspolitiska frågorna är viktiga för ett medlemskap. I det sammanhanget vill jag påpeka att i början på 1970-talet, då vi tog ställning till ett medlemskap i EG, var den svenska exporten till EG-länderna 73 20. Om vi bara hade tagit handelspolitiska hänsyn skulle vi alltså ha engagerat oss mycket mer, eftersom vi hade den stora handeln med just EG-området. Men naturligtvis vill vi handla med u-länderna. Det har vi visat vid många tillfällen, bl.a. när det har upprättats sådana avtal som kaffeoch kakaoavtalen. Där har Sverige visat en mycket positiv inställning till u-länderna, även om det, som vi vet, är svårt att handla med u-länderna eftersom de är utvecklade på ett sådant sätt att det inte alltid går att köpa därifrån. När vi deltar i dialogerna kan vi inte komma ifrån att vi är ett i-land. Då får vi diskutera från de utgångspunkterna.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
Herr talman! Det är en något virrig framställning som Torsten Bengtson gör, och jag skall försöka få litet ordning på det hela. Torsten Bengtson behöver inte uppträda som någon undervisare — det är självklart vad som menas med alliansfrihet och neutralitet. Man skall inte förutsätta att människor som man debatterar med inte känner till enkla sakfrågor som t.o.m. elever i årskurs 9 i grundskolan är medvetna om. Torsten Bengtson sade att den alliansfria rörelsen har en politik i fred och sedan kan den hux flux ha en annan politik om det skulle bli krig. Jag tror att den alliansfria rörelsens stater skulle vara mycket intresserade av att litet närmare få preciserat vad Torsten Bengtson egentligen menar med det. Vilken uppfattning har Torsten Bengtson om den alliansfria rörelsens uttalade syften och mål, när den säger att den är alliansfri? Som jag förstod det ifrågasatte Torsten Bengtson detta och sade att vi kunde riskera att dras in i de mest svårartade förvecklingar om vi skulle gå in som medlem i denna rörelse. Jag tror att den alliansfria rörelsens stater på det högsta skulle opponera sig emot en sådan beskrivning av deras organisation. Sedan detta med EG. Om det är så att vår handel med EG-länderna var så omfattande som över 70 96 och vår handel med de alliansfria staterna fortfarande är ytterst liten, skulle det självfallet vara ett bra argument för oss att söka medlemskap i den alliansfria rörelsen. För medlemskap i EG talar däremot inget argument alls. Det var handelspolitiska bindningar i EG som gick över i uttalat politiska bindningar om arbetsmarknadspolitik o. d. Sådana bindningar finns inte i den alliansfria rörelsen. Man lägger sig över huvud taget inte i de enskilda staternas inre angelägenheter — hur de vill utforma sin arbetsmarknad, hur de vill bedriva sin företagsamhet, om den skall vara kooperativ, privatägd eller statlig. Det är stora skillnader mellan EG och den alliansfria rörelsen. Jag tycker att det här är en mycket märklig sammanblandning av den alliansfria rörelsen och EG, och jag tror inte att de alliansfria staterna skulle vara särskilt glada över den. Så detta med observatörsstatus, något som tydligen är ointressant enligt utrikesutskottets och Torsten Bengtsons uppfattning. Det var ju bra att få ett besked om den saken. Det finns alltså inget intresse för observatörskap, utan Sverige skall tydligen fortsättningsvis inte alls försöka närma sig den alliansfria rörelsen. Det var i så fall ett klarläggande.
Herr talman! Jag lämnade vissa sakuppgifter, som Oswald Söderqvist betecknar som undervisande. Men efter herr Söderqvists anförande föreföll det nödvändigt att lämna vissa uppgifter för att få litet större klarhet i det hela än vi fick av hans anförande. Oswald Söderqvist blandar ihop begreppen när han talar om att den alliansfria rörelsen inte skulle vara neutral i krig. Det har jag inte resonerat om, utan vad jag talade om var den svenska ståndpunkten, att vi alltid måste visa att vi är alliansfria för att vi skall bli trodda, när vi hävdar vår neutralitet i krig. Detta gäller alltså Sveriges sak. Jag har inte talat om hur den alliansfria rörelsen kommer att bete sig. Men en sak kan påvisas — det står också i utskottsbetänkandet —, nämligen att den alliansfria rörelsen efter hand har konfronterats med de stora internationella tvistefrågorna. Sålunda har inom rörelsen rests krav på att medlemmarna skall ta ställning till frågor som konflikten i Mellanöstern, Vietnams invasion i Kampuchea och Sovjetunionensinvasion i Afghanistan. Vad vi har sagt i utskottet är alltså att sådant kan hända. Då kan det bli svårt för den alliansfria organisationen att upprätthålla sin alliansfrihet. Hur olika problem kan komma att utvecklas vet vi inte, men så mycket kan vi bedöma att sådana här situationer kan uppkomma. Jag antydde också i mitt första anförande att det kan uppstå situationer där vi inte Nr 40 riktigt vet hur den alliansfria rörelsen kommer att förhålla sig. Det skulle då vara ganska obehagligt för Sverige att tillhöra organisationen. Den svenska neutraliteten gagnas bäst av att vi hävdar vår alliansfrihet och icke engagerar oss på ett sådant sätt att man behöver tvivla på att Sverige verkligen är alliansfritt.
Herr talman! Det senaste anförandet av Torsten Bengtson slår ytterligare fast att han anser att de alliansfria staterna i grund och botten inte är alliansfria. Enligt Torsten Bengtsons uppfattning kan man förvänta sig att de alliansfria staterna i händelse av ett skärpt världsläge kommer att inta en annan attityd än vad som nu slås fast i deras stadgar och organisationsordning. Det är ett ganska uppseendeväckande uttalande. Vi skall alltså inte tro på dessa länder när de förklarar sig vara alliansfria, utan vi skall förvänta oss att kunna bli indragna i förvecklingar i samband med ett skärpt världsläge, om vi ansluter oss till dem. Det uttalandet tycker jag är väldigt avslöjande för Torsten Bengtson. Jag hoppas att det inte gäller för hela utrikesutskottet.
Herr talman! Oswald Söderqvist kan inte finna att jag i mitt anförande har gjort någon bedömning av hur den alliansfria rörelsen beter sig eller av om den är alliansfri eller ej. Jag har inte yttrat mig om den saken. Vad jag har framhållit är det som också står i utskottsbetänkandet, att det kan uppstå situationer då det kan bli besvärligheter. I övrigt har jag inte uttalat mig.

Herr talman! I betänkande nr 11 från jordbruksutskottet till innevarande riksmöte behandlas frågan om ett ytterligare intrång i Stora Sjöfallets nationalpark. Det gäller nu att till Vietas kraftstation spränga ut ytterligare en tilloppstunnel, som kommer att gå parallellt med en redan befintlig och vars funktion är att minska strömningsmotståndet och därmed fallförlusten vid tappning från Suorvamagasinet. Företaget har inte bedömts som företagsekonomiskt lönsamt, men anses ändå böra genomföras av arbetsmarknadsskäl. Ingreppet i nationalparken anses bli ringa och kommer att bli mest synligt under byggnadstiden. Som anförs i motionen 1980/81:15 har riksdagen redan tidigare gjort mycket bestämda uttalanden mot ytterligare ingrepp i landets nationalparker. Vpk-motionärerna i detta ärende ställer sig givetvis helt bakom dessa. riksdagens tidigare uttalanden. Anledningen till att vi nu motionerat med anledning av detta, i alla fall tämligen marginella, ingrepp är att det ingår som ett första steg i ett planerat större ingrepp, som skulle komma att kraftigt beröra sjön Langas, nedströms Vietas kraftverk. Här kan det komma att röra sig om en sjösänkning, som får en betydligt mera ingripande verkan. Både fisket i sjön och framkomligheten över sjön kommer att påverkas. Mot detta ingrepp finns ett betydande motstånd från den lokala befolkningen, som visserligen är liten till antalet men ändå bör tillförsäkras möjligheter att leva sitt liv som tidigare inom det aktuella området i fjällvärlden. Mot bakgrund av tidigare ingrepp från Vattenfalls sida kan deras oro inför steg två i nu aktuella byggnadsprojekt vara förståelig. Vad vi motionärer främst vill markera är att bedömningen av steg två i Jaurekaska bör ske i sammanhang med det nu aktuella tunnelärendet. Vi har försökt visa att det föreligger en klar risk för att man annars tillämpar en steg-för-steg-metod. Först görs ett relativt harmlöst ingrepp som går att acceptera, och litet senare görs ytterligare ett något större ingripande, som har samband med och utgör fortsättning på det första ingreppet. I en sådan händelsekedja kan ingreppet i en nationalpark gradvis öka, och det slutliga resultatet skulle svårligen ha accepterats, om man fått ta ställning till helheten redan från början. Därför har vi yrkat på att i avvaktan på att riksdagen kan ta ställning till hela ingreppet i Stora Sjöfallets nationalpark bör beslut om etapp ett anstå Nr 40 a och propositionen sålunda avslås. En krafti ig försening av det aktuella Onsdagen den ”tunnelprojektet till följd av ett sådant avslag borde inte behöva blir fallet, då 3 december 1980 ju effekterna av ett genomförande av Jaurekaskaprojektet redan nu borde kunna anges. Vi vidhåller således vårt yrkande 1 om avslag på propositionen på den grunden. Vad sedan gäller yrkande 2 kan vi glädjande nog konstatera att utskottet gått oss till mötes med en skrivning, som man föreslår att riksdagen skall ge regeringen till känna. Den tillgodoser vad vi krävt i vårt yrkande. Det gäller ju att om riksdagen nu ändå beslutar bifalla propositionen, så skall detta beslut om etapp ett inte få påverka ett kommande beslut om etapp två i Jaurekaska. Det är ett klart besked på den punkten, och därför finns det inte anledning att vidhålla kravet om bifall till yrkande 2 i motion 15. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motion 1980/81:15, yrkande 1.

Herr talman! Den proposition som vi nu behandlar är ett typiskt exempel på den kronärtskockstaktik som visat sig så framgångsrik för förespråkarna av utbyggnaden av våra vattendrag. Man tar först ett blad, efter en tid ytterligare ett, med motivering att man utan detta andra blad inte kan fullt tillgodogöra sig det första, osv., osv. Ensamt är det nu aktuella projektet inte av någon större betydelse, det må vara riktigt, men satt i samband med kronärtskockorna är det nog så allvarligt. Hela nationalparksidén förfuskas ju om man på det här sättet gör det ena intrånget efter det andra. Jag måste tacksamt erkänna att utskottet kraftigt sagt ifrån att ett bifall till dess hemställan inte får tillmätas prejudicerande betydelse för andra projekt som kan beröra nationalparken. Det tråkiga är bara att man den dag vidare intrång blir aktuella kommer att precis som hittills strunta i sådana uttalanden. Man kommer att, vilka domskäl vattenöverdomstolen än åberopar, hitta på nya motiv för ingrepp. Nej, herr talman, vi måste återupprätta respekten för nationalparkerna. Vad som en gång avsatts därtill skall förbli skyddat. Under inga omständigheter får intrång ske på så lättvindiga grunder som hittills. Av den anledningen skulle jag vilja yrka bifall till min motion, men även om den inte är helt identisk med den som Per Israelsson har talat för är den likväl inte mera skiljaktig än att jag anser att vi för enkelhetens skull kan slå ihop våra två motioner. Jag kommer därför att ansluta mig till Per Israelssons yrkande.

Herr talman! Mot bakgrund av den oro för en framtida utveckling som uttalats i motionerna och här av deras talesmän tycker jag att det känns väldigt tillfredsställande att utskottet enhälligt har kunnat skriva så starkt. Jag hänvisar till s. 4 i betänkandet, där utskottet säger ifrån att det har gjort 109 ”en helt fristående bedömning, begränsad till skälen för och emot det nu föreliggande tunnelprojektet. Ett riksdagsbeslut i den av utskottet förordade riktningen bör därför inte kunna åberopas till stöd för ytterligare ingrepp i nationalparken.” Jag tycker nog att det är fel att som herr Wachtmeister i förväg utgå ifrån att ett sådant riksdagsbeslut skall nonchaleras i framtiden. Det finns verkligen anledning att återupprätta inte bara nationalparkernas status utan också riksdagens status och roll i sådana här sammanhang. Sedan är det ju litet underligt med de två alternativa yrkandena i vpk-motionen. När det ena inte blir biträtt av utskottet och det andra blir det, då vidhåller man det första alternativet. För att spetsa till det litet vill jag säga att då har man garderat sig så att man under alla omständigheter kan ha ett eget yrkande, oavsett var utskottet hamnar. Nu har vi inte kunnat ta hänsyn till detta i utskottsbehandlingen, utan vi har efter omfattande studier, både före besöket och under besöket i berörda områden, kommit fram till det ställningstagande som redovisas i betänkandet. Jag hoppas verkligen att framtida bedömningar skall visa respekt för detta. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets enhälliga hemställan.

Herr talman! Det är riktigt, som Einar Larsson säger, att utskottet har kunnat enas om en stark skrivning. Det har lett till att jag inte alls vidhåller vårt yrkande 2 i motionen, som är ett andrahandsyrkande i den situation då propositionen är bifallen. Einar Larsson säger att det är litet underligt att vi i denna situation vidhåller yrkande 1. Så långt kan jag hålla med Einar Larsson att styrkan i yrkandet och orsakerna till att yrka bifall till detta har minskat något i och med att vi har fått en så bra skrivning när det gäller yrkande 2 att vi inte behöver stå kvar vid detta. Om man å andra sidan ser dessa stegvisa ingrepp i nationalparkerna som Hans Wachtmeister var inne på som en bakgrund, finns det trots alla riksdagens skrivningar en viss misstänksamhet, t.o.m. från riksdagsledamöter beträffande hur det kan komma att bli i framtiden. Därför tycker vi fortfarande att det är bäst att få en samlad bedömning av alla de ingrepp som man kan tänkas tillåta i ett visst område. Då kan det, som jag sade i mitt första inlägg, hända att man tar en annan ställning än om man bedömer ett litet ingrepp i taget och undan för undan vänjer sig vid varje sådant litet ingrepp. Om man undan för undan vänjer sig vid ingreppen, kan man så småningom hamna i den situation som man säger sig vara i när det gäller området kring Vietas kraftstation. Jag vill minnas att det i propositionen står att det där har gjorts så stora ingrepp att man på den grunden överväger att bryta ut området ur nationalparken. Detta är bakgrunden till att jag står kvar vid yrkande 1.

Och jag kommer på alla sätt att Intrång i Stora hävda denna inställning från utskottets sida.

Herr talman! Det är utmärkt att Einar Larsson redan nu deklarerar att han vid en eventuell behandling av nya förslag om ianspråktaganden av nationalparker skall hävda den inställning som utskottet nu har och som riksdagen om en stund sannolikt kommer att ansluta sig till. Utskottet har, enligt utskottsskrivningen, besökt det aktuella området. Som jag sade i mitt första inlägg bor det i och för sig mycket få människor där. Men dessa är mycket bekymrade över alla ingrepp i området. T. o. m. tunneln var de skeptiska till. Men det förslaget ”sväljer” de nog, då tunneln ändå inte kommer att märkas så mycket när den blir färdig. Däremot var människorna mycket betänksamma när det gäller den eventuella sjöregleringen i Jaurekaska. Detta får vi se allvarligt på. Det jag i denna debatt ville få sagt var att det verkligen förhåller sig på detta vis. Även om människorna är få, skall vi visa förståelse för dem och respekt för tanken bakom det förhållandet att det avsätts nationalparker här i landet i områden som är unika i vår del av världen.

Herr talman! Det kan förefalla som om mitt inlägg i debatten kommer som jästen efter degen. Men jag får be om ursäkt för att jag inte var tillräckligt uppmärksam — jag skulle ha anmält mig tidigare. Jag vill dock säga några ord i denna fråga. Jag har läst propositionen, där det bl.a. står att man från naturvårdsverkets sida alltmer överväger om den del av nationalparken som vi nu diskuterar över huvud taget skall anses vara nationalpark fortsättningsvis. Det har också sedan länge varit min uppfattning att man skulle göra en operation i det syftet. Men nu gäller det alltså ett intrång i Stora Sjöfallets nationalpark av en omfattning som jag tror är blygsammare än vad vi varit vana vid. Det framgår också av utskottsbetänkandet att man har gjort den bedömningen. Frågan om en tredje tilloppstunnel till Vietas kraftstation är inte ny— vi har haft den uppe tidigare. Jag har själv motionerat om den, och jag skall gärna med några ord motivera varför jag gjort det. Alla de nedomliggande stationerna har betydligt större vattenföringsmöjlighet än stationen vid Suorvasjön nu har. Det har under åren omöjliggjort en jämnare vattenföring i hela vattensystemet. Vi hävdade därför att en tredje tilloppstunnel skulle skapa förutsättningar även för korttidsreglering med hjälp av de stora vattenmassor som finns i Suorvasjön. På så sätt skulle vi nedom Vietas kraftstation kunna eliminera svårigheter när det gäller fiske 111 och isläggning och därmed störningar i kommunikationerna, genom att med hjälp av Vattenfalls teknik-föra vattnet jämnare genom sjösystemet. Vi har alltså föreslagit detta, och i samband därmed talade vi om att man också borde kunna bygga ut en effektstation i Jaurekaska, där man på kort tid kunde ta ut mycket stora effekter därest någon av de andra stora strömförsörjarna skulle falla ur. Man skulle kunna göra detta i stället för att som nu vara tvungen att släppa ner vattenmagasinen nedom Suorvasjön väldigt hårt de gånger det behövs en stark påspädning i elnätet. Förslaget om kraftstationen i Jaurekaska avvisades av alla möjliga skäl. Det alternativ som nu föreligger har vi och Gällivare kommun betecknat som nästan vansinnigt. Det ger ingenting annat än en förstörd fors. Det ger inga arbetstillfällen. Det skulle möjligen marginellt öka effekten vid Vietas kraftstation. Vi har alltså klart avvisat det alternativet. När man nu hävdar att de båda besluten skulle ha fattats samtidigt, så ställer jag inte upp bakom det. Skälet till det är att jag menar att det andra ”bladet på jordärtskockan” — eller vad det kallades nyss — inte alls skall komma till stånd. Men det finns, herr talman, någonting som man har gått förbi. Inte heller Per Israelsson nämnde det, och det var märkligt. När utskottet besökte området däruppe hade man, om jag minns rätt, överläggningar också med Jokkmokks kommun, som poängterade nödvändigheten av att få sysselsättningstillfällen i anslutning till den tredje tunneln. Inte ett ord har sagts om det. Jokkmokks kommun och de av Vattenfall anställda bergsarbetarna kommer att få en oerhört besvärlig, nästan omöjlig situation om Per Israelsson skulle få gehör för sin motion om avslag på propositionen om detta bygge. Att vpk säger nej till förslaget förefaller bero på att man mera är nödd och tvungen till det än att det är grundat på sakskäl. Jag är därför nöjd med utskottets skrivning. Det ser ut som om vi skulle kunna få en lösning som tillfredsställer de flesta parter och som dessutom medför — och jag har ingenting emot att man redan nu så starkt påpekar detta — att det inte skall komma till stånd någon utbyggnad av den av Vattenfall önskade sänkningen av kanalen och dammen i Jaurekaska som en automatisk följd av detta. Jag tycker att det är bra.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
Herr talman! Karl-Erik Häll nämnde att det inte sagts någonting om sysselsättningen. Men indirekt var jag nog inne på den frågan i ett inlägg. Jag sade att ett avslag på propositionen inte borde behöva innebära någon nämnvärd förlängning av tiden för att fatta beslut, för hur det kommer att gå i fråga om Jaurekaska borde vara ganska känt. Med detta menar jag att om man fördröjer genomförandet av den här tunneln länge, om man nu ändå skall ha en sådan, så är det olyckligt ur sysselsättningssynpunkt. Det var detta jag ville antyda. Men jag tror inte att det skall behöva bli så. Karl-Erik Häll sade att alternativet med sänkning av Langas genom en kanal med regleringsdamm var vansinnigt. Om vi hade haft klara besked i förväg, hade det ju bara varit fråga om detta projekt, och då hade vårt ställningstagande kunnat bli ett annat, men så länge detta finns med i bilden vidhåller jag det ställningstagande som jag tidigare motiverat.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, men det är möjligt att jag undgick att märka att Per Israelsson indirekt — som han själv säger — nämnde sysselsättningen. Men för mig, för Jokkmokks kommun och för Vattenfalls anställda är den frågan så pass angelägen att jag faktiskt tycker att den förtjänar en mera framskjuten plats i den här debatten än vad den får genom något indirekt omnämnande av Per Israelsson.
Herr talman! Låt mig bara tillägga att utskottets skrivning inte får uppfattas som någon sidovördnad när det gäller vikten av sysselsättningspolitiska bedömningar. Men sådana ingår faktiskt inte i jordbruksutskottets kompetensområde, och vi hade här att yttra oss om intrånget. Vi är emellertid fullt medvetna om betydelsen av de aspekter som Karl-Erik Häll lagt på frågan.
Herr talman! Naturligtvis kan man uttrycka saken så, att detta inte är jordbruksutskottets bord. Men nog borde det rimligtvis stå klart att därest jordbruksutskottet i intrångsfrågan skulle inta en annan ställning än den som ligger till grund för det man nu föreslår, så skulle det absolut ha haft en avgörande betydelse också för sysselsättningsfrågan. Den bör ändå vara med i sammanhanget och ha den tyngd den rättmätigt förtjänar.

Herr talman! Det är bistra tider för de svenska konsumenterna. Priserna stiger snabbare nu än på 30 år, och vid årsskiftet kommer matpriserna att på nytt rusa i höjden. Då går nämligen jordbrukspriserna upp och man slopar en del av livsmedelssubventionerna. Hyrorna blir också allt högre, bostadsbi dragen skärs ned och momsen har nyligen höjts. Vissa andra priser stiger också i snabb takt. För konsumenterna är det därför viktigare nu än på många år att vända på slantarna och se till att ingenting slösas bort i onödan. När konsumenternas problem växer på detta sätt och allt flera får svårt att få pengarna att räcka till, är det naturligtvis särskilt viktigt att samhället ställer upp för konsumentintresset. I detta läge har det beträffande konsumentpolitiken tyvärr skett en klar attitydförändring inom borgerligheten. De borgerliga har visserligen inte heller tidigare varit några entusiastiska stödjare av konsumentintresset. Men mittenpartierna accepterade ofta de konsumentpolitiska reformer som den socialdemokratiska regeringen genomförde under första hälften av 1970-talet. Så sent som för ett och ett halvt år sedan hade folkpartiregeringen en stor konsumentpolitisk konferens, där man betygade sin positiva inställning till en fortsatt aktiv konsumentpolitisk reformverksamhet. Nu är situationen tyvärr annorlunda. Mittenpartierna har inordnat sig i ledet. Moderaterna har definitivt tagit över kommandot inom konsumentpolitiken. Vi har märkt detta i det förslag som kom i våras från handelsministern, där man strök anslagen till den konsumentpolitiska studieverksamheten. Vi har också märkt det i den proposition som kom i höstas, där man aviserar ytterligare kraftigare nedskärningar för konsumentverket och dess verksamhet. Bl. a. avser man att helt dra in de forskningspengar som konsumentverket har haft till sitt förfogande för att kunna driva en aktiv konsumentpolitik. Någon ny konsumentlagstiftning är i det här läget enligt borgerligheten knappast att tänka på. Handelsministerns ins'ällning är i själva verket helt klar: konsumentintresset skall uppenbarligen pressas tillbaka. På Industriförbundets stora motkonferens den 25 november — mot konsumentverk och konsumentlagstiftning — fick företagens marknadsförare uppenbarligen de besked som de ville ha. Enligt tidningarna var Staffan Burenstam Linders anförande en lång uppräkning av kritiska synpunkter på konsumentpolitiken och på statliga regleringar. Han utlovade inte heller några utökade arbetsuppgifter för konsumentverket under 1980-talet. Den linjen driver nu moderaterna i regering och riksdag, och mittenpartierna är också inne på den. Folkpartiets tidigare intresse för konsumentpolitik är, som det förefaller, helt bortblåst. Från socialdemokratiskt håll däremot kan vi inte acceptera en konsumentpolitisk nedrustning. Tvärtom anser vi att det är speciellt viktigt att i en tid av hård ekonomisk åtstramning för konsumenterna driva den konsumentpolitiska reformverksamheten vidare. Den socialdemokratiska reservationen, som syftar till en översyn och en förbättring av marknadsföringslagen, skall ses i det sammanhanget. Vi har föreslagit att man skall pröva möjligheterna att göra företagens reklam och marknadsföring mer konsumentvänliga för att konsumenterna därigenom skall kunna göra bättre köp och få bättre stöd i en svår tid. När det gäller marknadsföringen är företagen av naturliga skäl inriktade på att maximera den egna försäljningen och den egna vinsten. Det är ett konstaterande och inget värdeomdöme. Det måste därför vara samhällets uppgift att bl.a. genom successivt skärpta krav i marknadsföringslagen göra reklamen och marknadsföringen alltmer konsumentvänliga. När den socialdemokratiska motionen behandlades i utskottet hade ledamöterna två remissyttranden att välja på vid ställningstagandet. Det ena var konsumentverkets yttrande, där det förordades en översyn och en skärpning av marknadsföringslagen på vissa punkter i enlighet med motionen, plus några egna tillägg som man förde fram. Det andra var ett yttrande från Näringslivets delegation för marknadsrätt, i vilket yrkades direkt avslag på att man skulle gå vidare. Därmed kan vi bara konstatera att det inte blev något av det positiva meningsutbyte i utskottet som vi hade hoppats på. Den borgerliga majoriteten valde i det här läget — man hade som sagt att välja mellan två remissyttranden — att följa Näringslivets delegation för marknadsrätt och säga nej till konsumentverkets förord för utredningen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen vid näringsutskottets betänkande nr 13.

Herr talman! Lennart Petterssons beskrivning av de borgerligas intresse för konsumentpolitik är helt felaktig. Jag menar att det är kolossalt viktigt att konsumentintresset hävdas, och det gäller inte minst i dessa ekonomiskt besvärliga tider. Enligt vår mening är nog inte det bästa sättet att hävda konsumentintresset att ha fler byråkrater och fler regleringar. I stället bör vi, om vi vill hävda konsumentintresset, se till att vi återigen får fart på näringslivet och skapar utrymme för reallöneförbättringar. Det är nog så att mer av regleringar och av förbud snarare hämmar expansionskraften i näringslivet. Jag vill t.o.m. hävda, Lennart Petersson, att vi behöver färre utredningar. Även utredningar kostar pengar, och de är svåra att exportera. Motionen är ett utmärkt exempel på den socialdemokratiska regleringslusten, som jag tycker så småningom borde mattas litet grand under intryck av utvecklingen här hemma i Sverige och över huvud taget av hur verkligheten ser ut. Visst kan vi önska oss ännu bättre och ännu sakligare reklam, men är det då inte lämpligt att försöka arbeta vidare med den lagstiftning som finns och vidareutveckla den praxis som vi har? Det är inte heller riktigt att, som Lennart Petersson sade, konsumentverket utan vidare ställer sig bakom den socialdemokratiska motionen. Konsumentverket säger i stället för sin del när det gäller ett mycket väsentligt inslag i denna motion att det, om motionens förslag skulle följas, skulle uppstå mycket svåra tillämpningsproblem och att konsumentverket och konsumentombudsmannen avstyrker förslaget. Det är svårt att begripa vad motionärerna egentligen vill och hur motionärerna över huvud taget ser på reklam. Enligt motionärerna måste reklamen innehålla enbart faktauppgifter. Jag undrar om man möjligen blandar ihop reklam med varudeklaration. Vad innebär annars motionärer nas skrivning? Jag vill ge ett konkret exempel. Skall man enligt Lennart Peterssons uppfattning få göra reklam t.ex. för Fjällräven genom att på en bild av vår vackra fjällvärld visa vandrare med Fjällrävenutrustning, eller skall detta anses otillbörligt? Får man enligt motionärernas uppfattning över huvud taget använda bilder från verkligheten som bakgrund, med vacker omgivning osv., eller skall det enbart få lämnas torra faktauppgifter? Utskottet har, som Lennart Petersson säger, inhämtat yttrande från konsumentverket och, såsom även har nämnts, fått ett blandat svar. Vissa förslag tycker konsumentverket är direkt dåliga och de avstyrks därför — andra tycker man är värda att titta på. Näringslivets delegation för marknadsrätt anser för sin del att det mesta av de frågor som tas upp i motionen redan faller under den marknadsföringslag som vi har och bör kunna uppmärksammas inom ramen för de regler som redan finns. Det pågår vidare redan ett fortsatt utvecklingsarbete på konsumentområdet i många avseenden. Konsumentverket är som bekant i dag ett stort och välbemannat verk, som har stor kapacitet, och näringsutskottet har mot denna bakgrund påpekat att det hoppas att konsumenternas ställning även i fortsättningen kommer att kunna stärkas. På den punkten delar vi motionärernas uppfattning. Samtidigt pekar vi på det omfattande utredningsarbete som pågår inom och utom konsumentverket. Vi anser att det inte nu finns någon anledning att tillsätta en ny utredning. Med detta, herr talman, skall jag be att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 13.
Herr talman! Det låter ganska bra när Margaretha af Ugglas från denna talarstol redovisar hur viktiga konsumentfrågorna är för moderaterna. Men det är ju fakta som skall tala, och vi ser vad som händer: handelsdepartementet drar kraftigare än på något annat anslag ner på medlen till konsumentpolitiken och konsumentverkets arbete. De aviseringar som handelsministern har gjort innebär nya kraftiga neddragningar för konsumentverket. När det gäller lagstiftningsområdet säger man nej till fortsatt reformarbete. Inriktningen är klar: man skall hålla tillbaka konsumentpolitiken och konsumentlagstiftningen. Det är här inte så mycket fråga om att sätta i gång med en mängd ny lagstiftning. Vad vi från socialdemokratisk sida vill är just, som Margaretha af Ugglas sade här, att utveckla den lagstiftning vi redan har. Vi vill se över marknadsföringslagen i syfte att göra den till ett ännu bättre instrument för konsumentintresset. Och vi vill se över den på ett sådant sätt att vi undviker detaljregleringar och liknande ingrepp men ändå främjar konsumentintresset. Detta har vi klart sagt ut både i vår motion och i vår reservation. Jag kan inte förstå i vilken utsträckning den ohämmade kändisreklam som nu tillåts kan vara något konsumentintresse. Jag tycker att vi åtminstone på den punkten — en av de punkter som vi har tagit upp och sagt att vi önskar att man tittar närmare på — borde ha kunnat vara överens. Men Margaretha af Ugglas säger här helt frankt att det inte behövs några ändringar, utan att konsumentintresset bäst främjas av att lagstiftningen inte revideras. Jag tycker att det är en klar linje, som vi har följt tidigare och där vi i varje fall delvis har haft stöd av mittenpartierna, nämligen att marknadsföringslagen skall utvecklas successivt. Vi kräver inga revolutioner och inga generalklausuler, som mer eller mindre innebär att all reklam skulle försvinna, utan vi kräver att man nu tar ett steg vidare i den konsumentpolitiska verksamheten. Konsumentverket har gått igenom det här förslaget och ställer sig bakom den socialdemokratiska motionen, medan Näringslivets delegation för marknadsrätt utifrån sina och företagarnas intressen säger nej. Jag kan bara konstatera att de borgerliga har följt näringslivets nedrustningslinje, som blir alltmer markant och där man i allt större utsträckning ställer sig i harnesk mot konsumentverket.
Herr talman! Ja, det är klart att Lennart Pettersson och jag har en skillnad i våra synsätt. Lennart Pettersson ser antalet tjänstemän på konsumentverket som ett uttryck för graden av omsorg om konsumenterna. Jag ser inte saken på det sättet; jag menar att det är ett synsätt som tillhör en förgången tid. Nu, på 1980-talet, är det andra frågor som är mycket viktigare för konsumenterna. Dit hört.ex. att vi återigen måste få fart på vårt näringsliv, så att det kan bli några reallöneförbättringar för konsumenterna under 1980-talet. För att vi skall lyckas med det måste vi ha en annan attityd när det gäller alla regleringar, lagstiftning, förbud och olika åtgärder. Här tror jag att socialdemokraterna inför verklighetens krav helt enkelt blir tvungna att ompröva sin inställning.
Herr talman! Såvitt jag förstår innebär moderaternas linje då att allting skall underordnas företagens ansträngningar att sälja mera. Det spelar ingen roll vad de säljer eller hur de säljer; det viktiga är att någon får en ökad försäljning och på det viset driver fram en ökning av bruttonationalprodukten. Jag vill säga till Margaretha af Ugglas att vi socialdemokrater har ett annorlunda bruttonationalproduktsbegrepp och en litet annorlunda syn på livskvalitetens betydelse i de här sammanhangen. Det viktiga är inte att det framställs vad som helst till varje pris och att det blir sålt, utan det viktiga är att det framställs sådana varor som konsumenterna har intresse av och att konsumenterna i det sammanhanget får stöd av samhället för att kunna genomskåda den allt häftigare marknadsföring som företagen bedriver. Här måste samhället ställa upp på konsumenternas sida. Från socialdemokratins sida kan vi inte acceptera någon nedrustning inom konsumentpolitiken, utan vi hävdar tvärtom att det, i en tid när konsument erna lider allt svårare under de stora prisstegringar som nu pågår i samhället, är extra viktigt att konsumenten ges möjlighet att göra ett så rationellt och välövervägt val som möjligt. Här kan alltså samhällets insatser via konsumentpolitiken och den konsumentpolitiska lagstiftningen bli av betydelse.
Herr talman! Lennart Pettersson vantolkar mig å det grövsta. Jag tycker att 1970-talets konsumentpolitik har innehållit väldigt mycket av värde. Jag anser att konsumenterna skall få väldigt mycket stöd att använda sitt eget goda och kloka förnuft och sin egen valfrihet. Det är väl det som är det väsentliga. Vad jag försökte säga var att inför 1980-talets problem och den underskottsekonomi som vi befinner oss i tror jag att det för konsumenterna är viktigare med reallöneförbättringar än med fler tjänstemän på konsumentverket.

Herr talman! I ekonomiskt kärva tider blir konsumentpolitiken inte mindre utan mer angelägen. I det avseendet utgår Lennart Pettersson och jag från en gemensam grundsyn. När familjer och enskilda får svårare att få pengarna i hushållsbudgeten att räcka till, blir det extra nödvändigt att genom en aktiv konsumentinformation medverka till att man får ut så mycket som möjligt av värde av varje utlagd krona. Detta ställer krav på konsumentrådgivningen och inte minst på den kommunala verksamheten i det avseendet. Det måste också innebära att det finns resurser för fortsatta varutester, så att man får fram det nödvändiga basmaterialet för konsumentinformation. Ingen offentlig verksamhet kan undantas från en hård granskning när det som nu för hela samhällsekonomin är absolut nödvändigt att statsutgifterna hålls nere. Det gäller också för det konsumentpolitiska verksamhetsfältet. I och för sig önskvärda konsumentpolitiska reformer kan behöva skjutas någon tid på framtiden, men någon konsumentpolitisk nedrustning skall inte ske och är, som jag förstår det, inte heller aktuell.
Herr talman! Jag tror att Hadar Cars på senare tid har följt med ganska dåligt i den konsumentpolitiska debatten när han säger att någon konsumentpolitisk nedrustning inte är på gång. Det räcker att man läser handelsministerns senaste proposition, där han aviserar en hel del åtgärder som knappast kommer att vara särskilt positiva för den konsumentpolitiska verksamheten. I budgetpropositionen kommer han att framlägga konkreta krav. Vi får då se om Hadar Cars fortfarande står upp till försvar för en aktiv konsumentpolitik. Vi välkomnar i så fall samarbetet med folkpartiet på den punkten, men tyvärr fruktar vi det värsta. Sedan vill jag säga ytterligare några ord till Margaretha af Ugglas. Det gäller den sammankoppling hon gör mellan ett ökat antal tjänstemän i konsumentverket och den stora kampen för reallöneförbättringar och för ekonomisk balans i Sverige. Jag tror inte att det här finns några samband. Men hade det varit så enkelt att man kunde klara reallöneförbättringar genom att skära ner på antalet tjänstemän inom konsumentverket, skulle vi väl alla ha ställt oss bakom det. De krav som vi har fört fram i den aktuella reservationen ger inga omedelbara utslag i form av ett ökat antal tjänstemän i konsumentverket. De nedskärningar som handelsministern hittills gjort har icke resulterat i minskning med en enda tjänstemän i konsumentverket. Hittills har man i första hand gått på folkrörelsernas studieverksamhet kring konsumentpolitiken — en oerhört viktig sak för att förankra konsumentpolitiken ute bland människorna i samhället. Man aviserar nu ett totalt borttagande av den konsumentpolitiska forskningen. Det är, Margaretha af Ugglas, inte en forskning som bedrivs av tjänstemän i konsumentverket, utan den bedrivs ute på universitet och högskolor. Inte heller i det avseendet minskar handelsministern på tjänstemannasidan i konsumentverket. Den motsatsställning som Margaretha af Ugglas nu vill tala om existerar alltså inte i den här situationen. Däremot har vi velat få en revidering av marknadsföringslagen. Det borde ha varit ett gemensamt intresse. Vi borde ändå kunna vara överens om att marknadsföringslagen hittills har varit till fördel för konsumenterna genom att den har sanerat reklamen och marknadsföringen. Det borde också vara möjligt för borgerliga politiker att inse att man skulle kunna gå ett steg vidare när det gäller att överväga olika åtgärder för att ytterligare sanera företagens reklam.

Herr talman! I föreliggande utskottsbetänkande behandlas en motion av Anna Eliasson, Bertil Fiskesjö och mig om varudeklaration av bl.a. kosmetiska preparat och andra kemisk-tekniska medel. Under senare år har de konsumentpolitiska frågorna varit föremål för ett omfattande utredningsarbete. Genom marknadsföringslagens tillkomst har även konsumenternas möjligheter att tillvarata sina intressen väsentligt förbättrats. Fortfarande återstår dock en del problem att lösa. I Sverige saknast.ex. en generell bestämmelse om att de varor som tillhandahålls i den allmänna handeln skall vara försedda med varudeklaration eller innehållsförteckning. Lagstiftning finns f. n. för hälsooch miljöfarliga varor och för livsmedel. I vår motion har vi aktualiserat behovet av bestämmelser om kontroll och varudeklaration av hygieniska och kosmetiska preparat. Lagstiftning på detta område finns bl.a. i USA. Denna fråga har varit föremål för behandling i riksdagen vid ett flertal tillfällen under 1970-talet utan att något positivt resultat har uppnåtts. Motionerna har avslagits med hänvisning till pågående utredningsarbete. De avstyrks även i det utskottsbetänkande som vi behandlar i dag, och detta finner jag högst otillfredsställande. Det handlar om produkter som tvål, tvättmedel och kosmetika, som används dagligen av de flesta människor och som dessutom kommer i direkt beröring med huden. Sedan länge är det känt att en del preparat kan orsaka allergiska besvär på grund av att de innehåller skadliga doftoch färgämnen. Någon tillförlitlig allergitestning har ändå inte kommit till stånd. Även andra skaderisker som hänger samman med de olika ämnenas benägenhet att absorberas genom huden har uppmärksammats på senare tid. Formalin, som är starkt allergiframkallande, ingår t.ex. i tvålar, ett flertal hårschampon och brunkräm. Ett annat exempel är hårfärgningsmedel, som i de flesta fall är uppbyggda på olika kombinationer av s.k. aromatiska aminer som visat sig vara cancerframkallande. Ett exempel på ett ämne i hygienprodukterna som har givit upphov till allvarliga skador och dödsfall är hexaklorofen. Hexaklorofen är en substans med baktericida egenskaper som tidigare har använts i stor omfattning i tvål och desinfektionslösningar. Det är numera förbjudet att använda hexaklorofen i kosmetiska och hygieniska preparat i Sverige. Bakgrunden till förbudet är den tragedi som inträffade i Frankrike 1968 då 20 spädbarn dog sedan man använt ett barnpuder som normalt skulle ha innehållit 3 20 hexaklorofen men som genom tillverkningsfel hade kommit att innehålla 6. Svåra ögoninfektioner har även konstaterats av mascara och annan ögonkosmetika som varit bakteriellt förorenade. Så sent som den 23 november i år kunde man i Dagens Nyheter läsa om en kvinna som efter ögonbrynspermanent hade fått sår på hornhinnorna. En analys av ögonbrynsfärgen visade att den innehöll ett färgämne som har varit förbjudet sedan 1943. Färgämnet orsakar allergi som i värsta fall kan leda till blindhet. Detta är några exempel på skaderisker som pekar på den nuvarande lagstiftningens begränsning. En kontroll i förebyggande syfte innan produkten lanseras på marknaden hade t.ex. kunnat förhindra de skador som har uppstått av hexaklorofen. Men krav bör även ställas på en kontinuerlig kontroll av kvalitet och tillverkningsförhållanden. Dessutom bör krav ställas på innehållsdeklaration för att t.ex. undvika allergiska reaktioner. Fler och fler produkter tillkommer, och detta ökar additionseffekten av de skadliga ämnena. Hygieniska och kosmetiska preparat används dagligen under större delen av livet. De flesta produkterna kommer i intim kontakt med kroppen under kortare eller längre tid. Detta motiverar att samma krav ställs på dessa produkter som på läkemedel. Herr talman! Jag finner det föga meningsfullt att i dag mot ett enigt näringsutskott ställa något yrkande, men jag har velat ta tillfället i akt att betona nödvändigheten av att ett positivt resultat uppnås i det pågående utredningsarbetet och att detta sker inom en nära framtid. Det skulle vara värdefullt om utskottets talesman kunde lämna någon uppgift i det hänseendet. Jag skulle även vilja fråga i vad mån utskottet fäst avseende vid de diskussioner som förts inom bl.a. socialstyrelsen.

Herr talman! Det är väldigt viktiga och angelägna frågor som Margit Odelsparr tar uppi sitt anförande här och i sin motion. Möjligen har Margit Odelsparr i förhållande till motionskraven något vidgat frågan i sitt anförande här i dag. Motionskraven omfattar innehållsangivelser, alltså en form av varudeklaration, på kosmetiska och hygieniska artiklar. Margit Odelsparr nämnde som exempel hexaklorofen och en ögonbrynspermanent, i vilken ju ett av de ingående ämnena faktiskt redan var förbjudet. När det gäller hexaklorofen var det väl så att man inte kände till detta medels stora skadlighet och att det var därför det kom att användas på det här sättet. Vad jag menar är att om jag för tio år sedan hade haft ett läppstift med en innehållsangivelse, där det hade stått hexaklorofen, så tror jag inte att jag hade reagerat. Jag hade inte vetat om att jag inte borde använda det där läppstiftet. Det är väl däri svårigheten ligger, att innehållsangivelser kanske inte alltid upplyser oss om vad vi skulle vilja veta. En konsument kan ju inte veta om alla dessa nya produkter och kemiska preparat av olika slag som kommer ut på marknaden är farliga eller inte. Då ger kanske inte innehållsangivelserna konsumenterna så särskilt mycket. Det som däremot är kolossalt viktigt — och det pekar utskottet på i sin skrivning — är att arbetet med att få fram säkrare och mindre skadliga produkter fortsätter. Sverige importerar den övervägande andelen kosmetiska medel från EG-länderna, och där pågår ett arbete med att utfärda direktiv för vilka substanser som får ingå i sådana medel. Man håller alltså inom EG på att utarbeta riktlinjer för vilken typ av substanser som skall få ingå i kosmetiska medel. Det skall vara kända substanser som man vet icke har skadliga biverkningar. Jag tror att det är en väldigt bra väg att gå och att man på det sättet kan finna trygghet för konsumenterna. Sedan är det alldeles riktigt som Margit Odelsparr säger, att vi än så länge inte har helt tillförlitliga metoder för allergitestning. Men konsumentverket jobbar ju med att få fram så tillförlitliga metoder som möjligt för allergitestningar av kosmetiska och hygieniska medel. Det är en svår uppgift, bl.a. därför att människor ju kan vara allergiska på så många olika sätt, men man arbetar för att få fram sådana här tester. Detta är, menar jag, en riktig väg att gå. Sedan är det dessutom så — och det tillgodoser mera Margit Odelsparrs motionskläm — att konsumentverket arbetar med konsumentinformation på säljstället, alltså bl.a. i butikerna.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
Herr talman! Av motiveringen till motionen framgår det kanske klarare vad vi har avsett med motionen. För att kunna göra en innehållsangivelse måste man analysera vilka medel som ingår i produkten. Om det anges att en produkt innehåller formalin, vet personer som är allergiska mot det ämnet att de inte kan använda preparatet i fråga. Jag har i dag velat framhålla vikten av att det händer någonting på det här området, eftersom man under 1970-talet har hänvisat till utredningar. Utskottet åberopar inga nya omständigheter. Det är uppenbart att arbetet går ganska trögt. Därför har jag velat visa på en del hälsooch skaderisker som som gör det nödvändigt att någonting händer så snart som möjligt, inte minst med hänsyn till att många nya produkter tillkommer nästan dagligen och till additionsrisken när det gäller de skadliga ämnena. Detta har socialstyrelsen uppmärksammat men anser sig inte ha några möjligheter att ingripa utan att en lagstiftning kommer till stånd. Jag hoppas att det pågående utredningsarbetet så snart som möjligt leder till ett positivt resultat.

Herr talman! Det beslut som nu skall fattas gäller en förlängning av tillämpningstiden för den allmänna prisregleringslagen. Att den förlängs har vänsterpartiet kommunisterna inte motsatt sig. Men vpk anser att om en lag mer och mer sätts ur spel, så blir själva beslutet om en förlängning av lagen innehållslöst. För vänsterpartiet kommunisterna är prisutvecklingen på nödvändighetsvaror starkt oroande. Och oron blir inte mindre då man läser de bedömningar rörande prisutvecklingen som görs både i propositionen och i finansutskot tets betänkande, där det sägs att ”risken för fortsatta kraftiga prisstegringar är stor”. I stället för den avveckling av prisregleringen som den borgerliga regeringen vidtagit — numera omfattas bara mjölken av prisstoppet — borde prisregleringslagen skärpas och användas som ett instrument för att i första hand hålla livsmedelspriserna inom för konsumenterna rimliga gränser. För det är väl ändå inte regeringens mening att denna lag skall användas enbart i avtalsreglerande syfte, som man gjorde i samband med avtalsrörelsen i början på året, då ett tillfälligt prisstopp genomfördes? I så fall vill jag varna regeringen. Löntagarna låter inte lura sig en gång till att ge utrymme för sådana för deras levnadsstandard avgörande ingripanden. Inte ens moderaterna har hittills kunnat bestrida att höjda livsmedelspriser hårdast drabbar de ekonomiskt sämst ställda i samhället, exempelvis barnfamiljer, pensionärer och övriga låginkomsttagare, som av sina samlade inkomster tvingas använda en större andel för inköp av livsmedel och dagligvaror. Regeringen har vid olika tillfällen under de senaste debatterna intygat att man vill slå vakt om de ekonomiskt svaga och givit löften om att dessa inte skall drabbas av den sociala nedrustning som regeringens sparplan innebär. Hur uppfyller regeringen då sina löften? 200 kr. om året i höjda barnbidrag — det var vad regeringen värderade den höjda mervärdeskatten till när den genomfördes. Det var en kompensation som omräknat i livsmedel räckte till ett litet glas mjölk eller ca 2,5 dl, och som måste anses helt otillräcklig. Enbart sedan den 1 januari i år har våra baslivsmedel stigit med 13,9 90 enligt prisoch kartellnämndens uppgifter. Genomsnittshöjningen på samtliga livsmedel har under samma tid varit 14,7 20. Och utskottet har beräknat att konsumentprisstegringen under hela 1980 kommer att uppgå till 13—14 96. Men tro nu inte att det stoppar med detta. Regeringen fortsätter med olika åtgärder som negativt påverkar livsmedelspriserna. fr.o.m. årsskiftet 1980-1981 minskar livsmedelssubventionerna med 250 milj.kr. — pengar som får betalas av konsumenterna. Förra veckan blev det nya jordbruksavtalet klart, en kostnad på ca 900 milj.kr. Dessutom belastas dessa ökade konsumentpriser med en mervärdeskatt som uppgår till 250 milj.kr. Det är en indirekt skatt som drabbar ytterst orättvist. Höjda handelsmarginaler och effekter i förädlingsledet, som ännu inte offentliggjorts men som följer på prishöjningar och som sammantaget blir stora belopp, skall också betalas av konsumenterna. 2 miljarder i ökade livsmedelskostnader, det är den nyårsgåva som regeringen presenterar för det svenska folket. Prisoch kartellnämnden har räknat fram att det utgör en kostnadsökning med minst 11 96. Handelsministern framhåller i propositionen, vilket också återkommer i utskottets betänkande, ”att långvariga prisstopp lätt leder till nackdelar för konsumenterna i form av stelbenthet i prissättningen och en minskad konkurrens”. Stelbenthet i prissättningen kan man väl minst av allt beskyllas för, när priserna under en tolvmånadersperiod höjts med närmare 16 96. Och den konkurrens som kunde leda till lägre priser hämmas väl inte av en prisreglering. Detta är skenargument i vårt kapitalistiska samhälle. Sanningen är i stället den att den fria konkurrensen hämmas av den ökade monopoliseringen, som breder ut sig inom livsmedelshanteringen. Det gäller både den inhemska bonderörelsen och de internationellt multinationella företagsgiganter som har tagit över stora delar av livsmedelsmarknaden. Det räcker att bara nämna Unilever som ett exempel. När närmare en fjärdedel av den totala privata konsumtionen och för de ekonomiskt ställda en ännu större andel går till inköp enbart av livsmedel, då är det dags att säga stopp. Allmänna prisregleringslagen är en fullmaktslag som ger regeringen möjlighet att bestämma i vilken utsträckning prisreglerande åtgärder skall vidtas och hur de skall utformas. Här finns alltså möjlighet att dämpa inflationens verkningar för personer med små inkomster, de grupper som regeringen lovat skall hållas skadeslösa i samband med sparplanen. Inför den rekordhöjning av matpriserna som hotar under nästa år gör regeringen precis tvärt emot. Man slopar prisregleringen och minskar subventionerna på livsmedel. Därmed ger man de fria marknadskrafterna, som bara har till syfte att öka sin egen vinstandel, fritt spelrum. Det är en politik som vänsterpartiet kommunisterna inte kan godkänna. Därför har vpk, när nu prisregleringslagen föreslås få förlängd giltighet, föreslagit att riksdagen uttalar att lagen bör tillämpas så att den verkligen blir ett av medlen i kampen mot inflationen. Detta kräver att prisstopp införs på baslivsmedel och andra dagligvaror, ett prisstopp som måste göras effektivt och där undantag endast beviljas av helt tvingande skäl. Socialdemokraterna i utskottet har inté tillstyrkt vår motion, men man har i en reservation till betänkandet gjort ett principiellt ställningstagande för ett allmänt prisstopp. Vpk har inga invändningar mot de synpunkter som förs frami reservationen, men vi anser att ett beslut om prisstopp kan fattas redan nu. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-motionen.